Kammaren övergår nu till att debattera civilutskottets betänkande 24 om anslag till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna m.m.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 24 tas regeringens anslagsyrkande till lokala skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter upp. Jag ämnar endast ta upp vad reservation 3, som centern och vpk står bakom, handlar om. Det står i propositionen angående kronofogdemyndigheten att det kan vara möjligt att nå högre effektivitet genomt.ex. sammanläggning av mindre distrikt, men något direkt förslag lägger man inte fram. En projektgrupp håller på att utreda.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas delar av vpk-motionen 1605 om ekonomisk brottslighet. Det gäller förslagen om ökade resurser till kronofogdemyndigheterna och en utökning av registerverksamheten samt anslaget till dessa myndigheter. Då det gäller kronofogdemyndigheternas resurser föreslår regeringen vissa förstärkningar, som emellertid enligt vår mening är otillräckliga. De direktiv som getts om en 2-procentig neddragning får en motsatt effekt. Varje form av neddragning av resurser och aktiviteter inom kronofogdemyndigheten återverkar negativt på dess verksamhet. Den ekonomiska brottsligheten ges större spelrum, och skattemedlen till samhället minskar. Troligen skulle en offensiv satsning med ökade resurser ge mångdubbelt igen, vilket också åskilliga erfarenheter har gett belägg för. Det finns skäl att erinra om att statsverkets fordringar avseende allmänna mål, dvs. skatter, allmänna avgifter samt böter, stigit från 5 miljarder kronor 1977 till 9,8 miljarder kronor 1981. År 1982 uppgick det oredovisade beloppet till 11,3 miljarder kronor, och av detta inlevererades 23,4 9o. Herr talman! Länsstyrelserna har i sina äskanden begärt högre belopp i anslag till kronofogdemyndigheterna än vad regeringen föreslagit, närmare bestämt ytterligare 7 282 000 kr. I linje med vad såväl civilutskottet som skatteutskottet i sitt yttrande har uttalat om angelägenheten av ökade resurser i kampen mot ekonomisk brottslighet och för att vi skall uppnå en ökning av inlevererat belopp, bör anslagsberäkning ske i enlighet med länsstyrelsernas förslag, vilket även är vpk-motionens. Många av oss ledamöter har under den senaste tiden erhållit skrivelser och telefonsamtal från oroliga människor, kommunala och fackliga förtroendemän och andra som direkt eller indirekt skulle komma att beröras av eventuella förändringar gällande kronofogdemyndigheterna. Den rådande arbetsmarknadssituationen är nog så allvarlig utan nya förändringar med följande förflyttningar, omplaceringar och centralisering under effektivitetens täckmantel. Oron är förklarlig, mot bakgrund av föredragandens övervägande i bil.

Mot bakgrund av vad jag har sagt anser jag ett sådant uttalande befogat. Även om indragning av kronofogdedistrikt och därav följande åtgärder inte nu är föremål för något regeringens förslag, synes det ganska klart att det är detta man arbetar med och syftar till med pågående utredningsarbete. Fru talman! När det gäller utökning av registerverksamheten vid kronofogdemyndigheterna har vi i vpk-motionen framhållit att skatteindrivningsutredningens överväganden om att utvidga exekutionsväsendets ADB system med ett spaningsregister och med ett konkursoch näringsförbudsregister enligt vår mening bör genomföras. Det är uppenbart att register av detta slag skulle vara ett värdefullt hjälpmedel i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Från ett spaningsregister skulle kronofogdemyndigheterna via terminal kunna få uppgifter från andra ADB-register om bl.a. gäldenärs innehav av bilar och fastigheter och om en persons engagemang olika restförda företag. I konkursoch näringsregister skulle bl.a. finnas uppgifter om en persons inblandning i upprepade konkurser. Som framhålls i det särskilda yttrandet anför utskottet nu att skatteindrivningsutredningen i en framställning till regeringen anhållit om resurser för en särskild utredning av sådana registerfrågor som avses i vpk-motionen. Motionärerna förutsätter på goda grunder att utredningens framställning får en positiv behandling och att registerfrågan skyndsamt övervägs av utredningen. Mot bakgrund av vad utskottet uttalat och nämnda förutsättningar har jag avstått från att yrka bifall till detta motionsyrkande. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i civilutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Civilutskottets betänkande 1982/83:24 behandlar anslag till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Reservation nr 1 av vänsterpartiet kommunisterna tar upp anslagsfrågan. Vpk kräver ökade resurser till kronofogdemyndigheten för offensiva insatser gentemot den ekonomiska brottsligheten. I det sammanhanget vill jag erinra om den successiva utökningen av de s.k. eko-rotlarna ute i landet. Dessa regionala arbetsgrupper, som har i uppgift att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, har successivt förstärkts. Ävenii årets budget ges ökade resurser till nämnda verksamhet. Även kronofogdemyndigheterna har fått ökade medel för anlitande av bl.a. ekonomisk expertis i skilda sammanhang. Dessutom, och inte minst, vill jag erinra om den av regeringen nyligen tillsatta kommissionen mot brottslighet, som har getts i uppdrag att Nr 124 överväga en rimlig resursfördelning mellan berörda myndigheter. Låt oss, Onsdagen den Tore Claeson, avvakta förslagen från kommissionen, som ju har en relativt 20 april 1983 snäv tidsplan att arbeta efter, innan vi lägger fram konkreta åtgärdsförslag. Det är möjligt att önskemålet om spaningsregister kan effektueras i ett senare skede, men frågan bör övervägas av regeringen i samråd med brottskommissionen. Mot denna bakgrund avstyrks reservationen i denna del. Reservation nr 2 gäller anslaget till kronofogdemyndigheterna. Det har beräknats med utgångspunkt från det s.k. huvudalternativet, dvs. ett prisoch löneomräknat anslag för innevarande budgetår, minskat med 2 96. Både skatteutskottet och civilutskottet är, som framgår av betänkandena, måna om att vi på allt sätt skall medverka till en ökad effektivisering av indrivningar hos gäldenärer med stora, restförda skatter. Majoriteten i civilutskottet delar skatteutskottets uppfattning om indrivningsverksamhetens utformning etc., men anför att detta effektiviseringsarbete får ske inom de budgetramar som departementschefen begärt i budgetpropositionen. Jag vill här hänvisa till skrivningen i utskottets betänkande.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 I motion 2090 från centerpartiet vill man att riksdagen redan nu skall uttala sig i denna fråga. Antalet distrikt ute i landet är f. n. 81, och dessa distrikt bör även framdeles finnas, anser reservanterna. Problemställningen är följande: Riksskatteverket har uppdragit åt en projektgrupp att göra en översyn av indelningen i kronofogdedistrikt och på grundval av en förutsättningslös utredning lämna förslag till en eventuell omorganisation av myndigheterna. Projektgruppen biträds av en referensgrupp, där representanter för de anställda ingår och även berörd personalorganisation. Nämnda projektgrupp avser att lämna ett slutgiltigt förslag under våren 1983. Först därefter kommer riksskatteverkets styrelse att behandla frågan. Majoriteten i utskottet menar, att eftersom riksskatteverkets styrelse skall behandla frågan och yttra sig över kommande förslag, måste riksdagen på nytt behandla frågan. Det är möjligt, fru talman, att utredningen kommer fram till helt andra slutsatser än dem som nu föreligger. Den tänkta besparingen kanske stannar vid plus minus noll — vad vet jag och vad vet Kerstin Andersson? Det har nämnts olika siffror och olika konstruktioner i den aktuella debatten. Det finns f. n. inget konkret ändringsförslag på riksdagens bord, och majoriteten anser inte att vi bör ta ställning till ett eventuellt kommande 47 Fru talman! Detta är en fråga som berör så många kommuner och landsändar, att ett eventuellt ändringsförslag självfallet bör underställas riksdagen.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
Fru talman! Jag blev litet konfunderad över Magnus Perssons inlägg, där han först sade att vpk i reservation 1 tar upp anslagsfrågan till kronofogdemyndigheterna. I själva verket tas den frågan upp i reservation 2. I reservation 1 tar vi upp frågan om vad vi kallar för en offensiv satsning med ökade resurser för kronofogdemyndigheterna. Det gör vi mot bakgrund av att vi erfarenhetsmässigt vet att det lönar sig för samhället att göra sådana satsningar. I den reservationen vänder vi oss också mot den minskning av resurser och aktiviteter som blir resultatet av den 2-procentiga neddragningen. Sedan sade Magnus Persson i något slags polemik mot mig att Tore Claeson borde lugna sig och avvakta utredningens resultat när det gäller registerverksamheten. Men detta är precis vad jag sade i mitt anförande. Hade Magnus Persson lyssnat på mitt anförande, hade han hört att när det gäller registerverksamheten framhöll jag just detta. Jag framhöll dessutom att jag mot den bakgrunden avstod från att yrka bifall till motionsyrkandet på den punkten. Vi inom vpk har alltså precis samma förhoppningar som Magnus Persson gav uttryck för då det gäller utökningen av registerverksamheten vid kronofogdemyndigheterna. Sammantaget, fru talman, skulle jag vilja säga att det som Magnus Persson nu hade att anföra som erinringar mot vpk-motionens förslag, som vi följt uppi reservationerna 1 och 2, såvitt jag kunde förstå inte gav någonting nytt att ta på. Jag tycker att våra argument håller och att de frågeställningar som vi fört fram kvarstår lika obesvarade. Det är precis lika befogat att nu vidhålla yrkandet om bifall till reservationerna.
Fru talman! Jag anser också att det är självklart att riksdagen skall ta ställning till ett nytt förslag, om det kommer ett sådant. Men jag anser att en utredning på de punkter som gäller distriktsindelningen är onödig, därför att en sådan utredning skulle ställa till en hel del oro för de myndigheter som nu behöver arbetsro efter att ha varit utsatta för flera utredningar. De har också fått många nya lagar att följa och behöver arbeta i lugn och ro. Oro har också uppstått på de orter där man befarar indragning av kronofogdemyndigheten. Det är därför vi har tagit upp den här frågan i en motion, som vi följt upp med en reservation, där vi sagt att vi inte vill ha någon minskning av antalet Nr 124
Fru talman! När det gäller resurserna till kronofogdemyndigheterna tycker jag att Tore Claeson till viss del skall vara nöjd. Den av regeringen nyligen tillsatta brottskommissionen kommer ju att behandla en hel del av de frågeställningar som finns i motionen och som har följts uppi reservation nr 1 om vissa ökade resurser till kronofogdemyndigheterna. Till Kerstin Andersson vill jag säga att också jag är medveten om att många är oroliga för en eventuell indragning av kronofogdedistrikt. Jag hyser också själv en viss oro. Men vi har ju, fru talman, en viss arbetsordning här i Sveriges riksdag. Först när det ligger ett konkret ämnesförslag på riksdagens bord kan vi behandla frågeställningen. Låt oss nu i lugn och ro avvakta utredningens arbete. Låt utredningen lägga fram sitt betänkande för riksskatteverkets styrelse och låt riksskatteverkets styrelse ta ställning. Först därefter får väl finansministern överväga om betänkandet skall leda till ett konkret förslag. Det är ju detta vi i dag inte vet någonting om. Låt oss, fru talman, avvakta det beslut som riksskatteverket kommer att fatta i frågan. Därefter får riksdagen återkomma till ett eventuellt ämnesförslag. Det är ju bara eventualiteter vi talar om i dagsläget.

Fru talman! Civilutskottets betänkande 26 behandlar en rad frågor beträffande bostadsbyggandets finansiering. Innehållet i centerpartiets motion, till vilken folkpartisterna och moderaterna i utskottet har anslutit sig i den reservation som är fogad till betänkandet, är bl.a. att finansieringen bör ske utanför budgeten. Den ytterligare finansieringen uppdras till de befintliga bostadsinstituten: BOFAB, Spintab och statshypoteksorganisationen. Genom detta skapar vi en rationellare hantering av finansieringsfrå gorna och kan minska antalet lån. Det sparar i sin tur pengar för låntagarna, eftersom det är dessa som betalar avgifter varje år till den nuvarande organisationen av finansieringen. Statens stöd till bostadsbyggandet ges formen av en garanti. Besluten om lån och andra villkor skall fattas av bostadsadministrationen, vilken form denna än har: bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnder och kommuner. Som ett framtida steg föreslås i vår motion att det när det gäller den administrationen bör det ske en kraftig decentralisering, så att de allra flesta besluten kommer att fattas på kommunal nivå. Utskottet har enats om en sak, nämligen om att uttala att man i det arbete som pågår i delegationen för bostadsfinansiering och sedan i regeringen bör eftersträva att lägga finansieringen utanför budgeten. Jag tycker att det är bra att vi har kunnat enas i den frågan.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi kommer i gång med rationaliseringar och effektiviseringar inom denna verksamhet. Man måste framför allt se till de kostnader som låntagarna har. Det finns möjligheter att genom att följa vårt resonemang åstadkomma minskade kostnader för låntagarna. Det tycker vi är väldigt viktigt. Fru talman! Detta var i koncentrerad form en redovisning av motionernas innehåll.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

Fru talman! I civilutskottets betänkande 26 behandlas frågan om administrationen av bostadsbyggandets finansiering. Jag vill, innan jag går in på utskottets närmare ställningstaganden, betona att det är den administrativa aspekten som civilutskottet har att beakta. Frågan om en finansiering av bostadslånegivningen utanför statsbudgeten torde främst få anses vara en fråga för finansutskottet. Alltnog, när det gäller administrationen av bostadslånegivningen — om och när en finansiering utanför statsbudgeten blir aktuell — anser vi att det finns goda skäl för att sammanföra bottenlånet och det statliga lånet till ett lån administrerat av bostadsinstituten, dvs. i huvudsak stadshypotekskassan, Spintab och BOFAB. En sådan ordning kan och bör även innebära ett förändrat ansvar för staten, så att staten i stället för att lämna ut ett bostadslån tecknar borgen eller utfärdar en garanti för ett belopp som motsvarar vad som f. n. är ett statligt lån. Bostadslånekommittén har i sitt betänkande gjort en genomgång av hur ett Nr 124 kreditgarantisystem kan utformas. Man kom fram till den slutsatsen att ett sådant system skulle kunna införas utan större svårigheter och medföra vissa fördelar för länsbostadsnämnderna och även för låntagarna. I kommitténs betänkande anförs att det kan vara en fördel att de låneförvaltande uppgifterna flyttas från bostadsverket. Verket kan då mera odelat än f. n. ägna sig åt frågor som hänger samman med beslut om lån och andra frågor av bostadspolitisk natur. Det vore fel att här förtiga att utredaren också har invändningar mot att införa ett kreditgarantisystem. Reservanterna i utskottet har anslutit sig till motionen 1632 om att bostadskommittén bör få i uppgift att fundera över hur ett kreditgarantisystem skall utformas. Det är enligt folkpartiets uppfattning naturligt att kommittén, som ju har att överväga hur ett nytt finansieringssystem skall utformas, får i uppdrag att även överväga vad i motionen anförts om ett kreditgarantisystem. Utskottsmajoriteten däremot hyser ingen tvekan om hur bostadsfinansieringen bör vara i framtiden. För den är allt klart. I slutet av 1940-talet bestämde man sig för att länsbostadsnämnderna skulle besluta om lån till bostadsbyggandet, och detta får naturligtvis inte sättas i fråga. Hur kan man en gång för alla ha gjort klart för sig hur bostadslåneadministrationen skall utformas? Gör man det inte litet för enkelt för sig, när man hävdar att allting är bra på detta område, att inget får övervägas och framför allt inget förändras? Jag måste säga att detta är en förvånande inställning. Man vill inte ens gå med på ett utredningskrav. Jag tycker för övrigt, fru talman, att tidpunkten är fel för ett ställningstagande. Man kan fundera över om det inte vore lämpligare att regeringen först redovisade föroch nackdelar med förslaget. Socialdemokraterna i riksdagens civilutskott litar tydligen inte på sin regering. Det är deras sak, men att även avvisa utredningskravet som ställs i reservationen tycker jag är underligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till civilutskottets betänkande nr 26.

Fru talman! Både Kjell Mattsson och Kerstin Ekman har utförligt redovisat vad vi är eniga om i utskottet. Därför kan jag med hänvisning härtill avstå från att tala om dessa saker. Jag skall i stället gå över till det som jag uppfattar vara huvudbudskapet i det nu aktuella betänkandet, nämligen det som rör administrationen av bostadslångivningen vid en finansiering utanför statsbudgeten. Socialdemokraterna och vpk-företrädaren ger sin anslutning till en s-motion om att även i fortsättningen länsbostadsnämndernas decentraliserade kapacitet bör kunna utnyttjas i stort sett i samma omfattning som f. n., om upplåningen förs över till ett för ändamålet särskilt skapat institut. Vi tycker det, därför att bostadsverket har kompetensen. Bostadsverket har erfarenheten, och det finns ingenting som talar för att det inte skulle 51 kunna lösa uppgifterna bra även i framtiden. Det skulle vara intressant att få hörat.ex. Kerstin Ekman förklara varför hon inte tror att bostadsverket kan klara detta i framtiden. Vi tror dessutom, fru talman, att en hantering inom bostadsverket även i framtiden är ett nödvändigt inslag i en social bostadspolitik. I de motioner som har väckts från moderatoch centerhåll hävdas att ett kreditgarantisystem, administrerat av bottenlåneinstituten, skall införas. De kraven förs vidare i en gemensam moderat-center-folkparti-reservation. Nu är det på det sättet att frågan om ett kreditgarantisystem har övervägts och också avvisats av bostadslånekommittén. Av kommitténs betänkande framgår att bostadsverkets sätt att sköta det här är billigare när det gäller t.ex. förvaltning och utbetalning av lån än vad som blir fallet genom ett eventuellt nytt institut. Av kommittébetänkandet framgår också att det kommer att bli ganska stora förändringar i nuvarande system då det gäller hus som i dag upplåts med bostadsrätt och hyresrätt. Man skall ju inte spekulera, men jag tror att man vågar dra den slutsatsen att ett bifall till det som förs fram i reservationen troligen skulle bli att länsbostadsnämnderna skulle avskaffas som fristående regionala organ. Med detta är förknippade många problem, inte bara av ekonomisk natur. Dessutom vill jag med tanke på att man i dag skall värna om statens ekonomi peka på att statsverkets bostadslåneorganisation går med vinst. Också på den punkten vill jag hänvisa till bostadslånekommitténs betänkande. Sammanfattningsvis, fru talman, ser jag läget så, att moderaterna och centern, som de tyvärr nu ofta gör, har slagit följe med varandra och då för en högerpolitik och att folkpartiet hänger med. Reservationen är ett anslag mot den sociala bostadspolitiken, och därför ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan.

Fru talman! Det måste vara fråga om en missuppfattning från socialdemokraternas sida när det gäller kreditgarantisystemets framtida hantering. Jag framhöll uttryckligen, också i reservationen, att besluten om garanti resp. de villkor som kommer att gälla självfallet fattas antingen av en statlig organisation eller — om arbetsuppgifterna uppdras åt kommunala organ — av dessa för statens räkning. Socialdemokraternas linje innebär att man inte nu kan åstadkomma sådana rationaliseringsvinster som bl.a. ligger till grund för vårt resonemang. Om man skapar ett fjärde institut, blir det inte möjligt att åstadkomma sammanslagning av lån, och därmed minskas kostnaderna för låntagare och därmed för hyresgäster och småhusägare. Per Olof Håkansson säger att bostadslåneorganisationen går med vinst för staten. Ja, det är klart att det om man tar ut 0,25 90 på lånen, rinner det in tillräckligt mycket pengar för att verksamheten skall kunna administreras. Men det är inte fråga om några andra vinster än vad som motsvarar de pengar som vi som är låntagare betalar in. Det måste vara en uppgift för staten att organisera sin verksamhet på ett rationellt sätt för att inte behöva ta ut onödigt mycket pengar, men det är faktiskt vad man gör för tillfället genom att ha uppläggningsavgifter i flera led och även aviseringsavgifter i flera led. Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan leder fram till deras gamla tanke om en bostadsbank. Det är en av de heliga kor som det har talats så mycket om. Jag tycker att denna ko sedan länge har varit slaktfärdig och att man nu borde följa vår linje att få till stånd en rationalisering av verksamheten. Det är synd att socialdemokraterna inte har velat ställa upp bakom dessa åtgärder, som ju inte har ett dugg att göra med innehållet i statens stöd till bostadsbyggande. Det är bara fråga om att på effektivaste möjliga och därmed billigaste sätt hantera framskaffandet av kapital till bostadsbyggandet. Självfallet kan bostadsverket klara sin uppgift även i framtiden på det sätt som socialdemokraterna beskriver detta. Det är ingen som ifrågasätter det — det har fungerat i årtionden och kommer naturligtvis att göra det även i fortsättningen — men vår huvudinvändning är att det inte kan vara något självändamål att ha en onödigt stor organisation. Jag vill också påminna om att jag tycker att bostadslånekommittén angrep problemen på fel sätt. Man försökte att bli av med stocken, vilket är en uppgift för framtiden. Vi har i annat sammanhang blivit eniga om ett centerförslag om att försöka avveckla en hel del av den bostadslånestock som vi har i dag och som består av små lån. Det är en åtgärd som bör genomföras innan man tar upp en diskussion med institutionen om ett överförande av lån.

Fru talman! Det är intressant att höra på Per Olof Håkansson vad man kan läsa in i vad man själv har sagt. En sak är i alla fall helt klar, nämligen att ni socialdemokrater är bergsäkra på att det ni har förordat är den rätta vägen. Jag är det inte. Jag tycker att man skall belysa den här frågan bättre. Jag tror också att vi har en annan uppfattning i sak. I motsats till socialdemokraterna anser vi inte att det som socialdemokraterna tidigare i motioner har förordat — en statlig bostadsbank — är den rätta vägen. Kjell Mattsson berörde detta, och även jag vill trycka på det. Vi litar på de institut som finns. Om man kan få rationaliseringsvinster, och det är ju det vi skulle få belyst om vi utreder frågan, skall man överväga att verkligen ta det steget.
Fru talman! Jag börjar med det som Kerstin Ekman sade att vi är bergsäkra på, man skall inte kommentera det på annat sätt än genom att konstatera att det vi är bergsäkra på är de effekter som skulle följa, om vi genomförde det som fru Ekman förordar i reservationen. Det skulle innebära en avrustning av bostadsverket, vilket skulle innebära ett anslag mot den sociala bostadspolitiken. Det vill vi inte ställa upp på. Jag har litet svårt att hänga medi Kjell Mattssons resonemang. Å ena sidan hävdar han att frågan skall utredas. Å andra sidan ger han alldeles bestämda besked om hur det skall bli. Det är föga meningsfullt att utreda, om man redan i dag kan säga hur det skall bli. Jag tyckte att det var litet oförskämt gentemot bostadsverket att säga att det inte går att åstadkomma rationaliseringsvinster inom bostadsverket. Det är min slutsats av Kjell Mattssons resonemang. Jag är övertygad om att bostadsverket har lika goda förutsättningar som andra att ta vara på möjligheterna till rationalisering. Sedan tillbaka till kärnfrågan, dvs. ett kreditgarantisystem. Det som skall utredas är i praktiken redan utrett. Jag ber att få citera vad bostadslånekommittén har sagt i sitt betänkande SOU 1981:104. Där säger utredningsmannen i sammanfattningen: ”Jag finner sammantaget nackdelarna med ett kreditgarantisystem större än fördelarna för låntagarna och bostadsverket. Jag ser heller inga större fördelar för kommunerna vid övergången till ett sådant system.” Detta är, fru talman, grunden till att vi menar att det är meningslöst att utreda den frågan.
Fru talman! Socialdemokraterna sitter med mycket svaga argument i den här frågan. Det betyder att de måste använda sig av missförstånd — avsiktliga missförstånd. Nu säger Per Olof Håkansson att det här skulle leda till en avrustning av den sociala bostadspolitiken. Då klarar vi inte att resonera med varandra om sakfrågan. Det här har inte ett enda dugg med det sociala innehållet i bostadspolitiken att göra. Man skulle möjligen kunna säga, att om vi genom att vara rationella kan ta ut mindre avgifter av hyresgäster och egnahemsägare så förbättrar vi deras möjligheter att hålla sig med en något bättre bostadsstandard. Man förbättrar det sociala innehållet i bostadspolitiken om man går på vår linje, därför att det är fråga om att vara rationell i verksamheten. Socialdemokraterna har ett konstigt sätt att resonera. I dag har vi den ansvarsfördelningen att bostadsinstituten svarar för 70 70 av upplåningen, och staten svarar för 22, 25, 29 eller 30 20, beroende på vilken låntagarkategori det gäller. Då är gränsen för socialt innehåll i bostadspolitiken 70 96. Kan inte bostadspolitiken vara precis lika social om gränsen för vad bostadsinstitutet svarar för är 100 96 av de allmännyttiga bostadsföretagens utlåning? Det är detta det är fråga om. Det skulle vara bra att få besked om huruvida 70 96 är en helig gräns som måste bibehållas. Vi menar att socialdemokraterna borde ansluta sig till den här tankegången, dvs. att man inte skall ha ett fjärde institut. Jag hoppas att loppet inte är kört i regeringen, och att det är möjligt att verkligen fortsätta de överläggningar som i dag har ett bättre innehåll ur Nr 124 statens synpunkt än de hade när bostadskommittén höll på — och att Onsdagen den regeringen verkligen tar dem ad notam och kan komma med ett rationellt och 20 april 1983 ekonomiskt riktigt förslag.

Fru talman! Jag tror inte att det blir lättare att genomföra, och att vi inte heller får större möjligheter att förändra, bostadspolitiskt betingade regler i instituten än om vi behåller det hela i bostadsverket. Jag anser alltså att det är enklare att klara det här genom bostadsverket och att det blir svårare om vi tillskapar det som Kjell Mattsson förordar. Det är således ett starkt argument, som har lett oss fram till den ståndpunkt vi har intagit.

Fru talman! Bostadsbyggandets finansiering och villkoren för samhällets stöd till bostadssektorn har avgörande betydelse för framtidens bostadspolitik. Samhällsinsatser på detta område betyder mest för att åstadkomma lägre boendekostnader. De bostäder som byggs innebär dyra investeringar för samhället och för de enskilda människorna. De skall användas i flera årtionden. Därför är det viktigt att få både ett enkelt och smidigt system och ”billigare” pengar till bostadsbyggande och följdinvesteringar. Om man accepterar bostaden som en social rättighet och inte ser den som en marknadsvara, måste bostadssektorn brytas ut och särbehandlas då det gäller finansieringen. Kravet på en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank för totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar är lika aktuellt nu som det har varit under hela efterkrigstiden. Detta krav är gammalt och har under många år förts fram av vpk i riksdagen. Kravet är väl underbyggt i arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen som ett grundläggande krav för en social bostadspolitik. I riksdagen har vid flera tillfällen gjorts uttalanden på förslag från tidigare statsutskott och nuvarande civilutskottet om att fördelarna med en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet ”är så påtagliga att de bör avstås endast av mycket tungt vägande skäl”. Olika utredningar har också förordat sådana lösningar. I vänsterpartiet kommunisternas förslag om bostadsfinansieringen har bl.a. följande framhållits: Systemet med uppsplittrade lån i form av byggnadskreditiv under byggnadstiden, som sedan omplaceras i form av bottenlån och sekundärlån — ofta i olika kreditinstitut —, är både orationellt och ålderdomligt. Införandet av statligt enhetslån kan avskaffa byggnadskreditiven med deras höga räntor, och systemet med lån i de olika kreditinstituten kan ersättas med ert lån i ett kreditinstitut. Vi har alltså talat för och föreslagit ett system med ert enda bostadslån med en räntesats och en amorteringsplan. Vi har föreslagit ett lånesystem där man maximalt kan utnyttja alla resurser till bostadsoch samhällsbyggandet utan onödiga fördyringar. 35 Fru talman! Vi ser nu föreliggande betänkande som ett steg på vägen i den riktning vi från vpk vill gå. Vi kan därför ansluta oss till det socialdemokratiska förslaget, som öppnar möjligheter att gå vidare till en statlig totalfinansiering genom en samhällsoch bostadsbyggnadsbank. Viktigt är att snabbt gå vidare, att ändra på nuvarande administrativa system för bottenlånegivningen och utforma ett lånesystem, så att såväl s.k. fullständig finansiering — dvs. en samordning av bottenlån och bostadslån — som ens.k. integrerad finansiering, dvs. en samordning av byggnadskrediter och fastighetslån, kan förverkligas. Det lånesystem som utskottsmajoriteten förordar bör administreras av länsbostadsnämnderna, och även kommunerna bör ha viktiga administrativa uppgifter i ett sådant system. Några bärande skäl för att införa ett kreditgarantisystem, administrerat av bostadsinstituten, finns enligt bostadslånekommittén inte, och jag delar den uppfattningen. Som jag också framhållit i mitt särskilda yttrande är bostadsverkets administration i samband med utbetalning och förvaltning av bostadslånen effektivare än bostadsinstitutens administration av bottenlånen. Till detta kommer att det, av skäl som jag tidigare varit inne på, finns starka skäl att införa ett enda lån, som betalas ut och förvaltas av länsbostadsnämnderna. Om regeringen kommer att fatta beslut om att lyfta ut de statliga lånen ur statsbudgeten, förutsätter vi från vpk att man inom en snar framtid lägger fram förslag till riksdagen om bostadsbyggandets finansiering i linje med vad jag här och i det särskilda yttrandet till civilutskottets betänkande nr 26 har skisserat. Det betyder en statlig totalfinansiering genom en samhällsoch bostadsbyggnadsbank med såväl fullständig som integrerad finansiering. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till Arne Gadds anförande har jag två kommentarer. Den ena är att det är bra att finansutskottets ordförande ansluter sig till majoritetens uppfattning. Den andra är att jag är något förvånad över att Arne Gadd intar den ståndpunkten beträffande remissen. Som den som läser civilutskottets betänkande och då speciellt recitdelens avslutning kunnat konstatera har frågan varit hos finansutskottet, och riksdagen har givit uttryck för uppfattningar i just sakfrågan. Frågan väcktes genom en centermotion som remitterades till finansutskottet. Det är alltså den som är underlag för det Det är alltså fel att påstå att finansutskottet inte har fått säga någonting i den här saken. Sedan är det en helt annan sak hur finansutskottet har förvaltat den chans man hade att uttala sig i sakfrågan.

Fru talman! Vi skall väl inte fortsätta att träta om detta. Faktum är att samma motion som är underlag för civilutskottets ställningstagande också har utgjort underlag för ett ställningstagande i finansutskottet. Civilutskottet har noggrant studerat vad finansutskottet med anledning av sin hantering har skrivit i riktlinjerna för den ekonomiska politiken i och det betänkande som kammaren också har tagit ställning till.

Fru talman! Man kan möjligen få ett intryck av att denna fråga gäller bostadsstödets inriktning och omfattning, men det är alltså inte fallet. Vad vi reservanter tar upp är frågan om hur långivningen till bostadsbyggandet skall administreras. Det kan vara en nog så viktig fråga. Enligt det förslag som vi reservanter har ställt oss bakom når man enligt vår uppfattning ett antal viktiga mål. Till att börja med möjliggörs en avlastning av statsbudgeten, och det kan vara nog så betydelsefullt. Administrationen vid hanteringen av lånen kan bli enklare, och det leder till lägre kostnader för låntagaren. Samma effekt uppnås genom att långivaren är densamma för alla lån. Därför finns det alla skäl för den bostadskommitté som övergripande arbetar med dessa frågor att ytterligare se på just den här frågan. Nu delar socialdemokraterna uppenbarligen inte vår uppfattning, och det må så vara. Det är ändå litet förvånande att Per Olof Håkansson drar slutsatsen att vår reservation är ett hot mot den sociala bostadspolitiken. Jag kan inte finna att frågan har den digniteten. Frågan om hur lånen skall administreras rör ju inte bostadspolitikens inriktning eller omfattning, som jag nyss nämnde. Men när socialdemokraterna inte är överens med oss andra, brukar de ta till paradargumentet, att vad vi föreslår är ett hot mot den sociala bostadspolitiken. Man går inte närmare in på varför eller hur man kan påstå det. Fru talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.
Fru talman! Jag har tidigare redovisat i vilka avsnitt som reservationen går emot den sociala bostadspolitiken. Jag kan inte se annat, Bertil Danielsson, än att detta också är ett sätt att ifrågasätta bostadsverkets kompetens. Det är också ett sätt att ifrågasätta det faktum att bostadsverkets hantering i dag faktiskt är billigare än de alternativ som står till buds. Jag tror, fru talman, att vi skulle få sämre möjligheter, som jag tidigare sade, att förändra bostadspolitiskt betingade regler via det system som de borgerliga förordar än om administrationen ligger kvar hos bostadsverket. Det är helt klart mycket enklare via bostadsverket. Dessutom skulle den föreslagna ordningen leda till mycket stora förändringar och för sättet att låneförvalta redan befintlig lånestock. Allt detta sammantaget kan man inte bortse från, Bertil Danielsson. Det här är ingen enkel, tekniskt avgränsad fråga, utan den hänger ihop med mycket annat. Det är inte fråga om att göra bedömningar för i dag och i morgon. Detta får självklart mycket långsiktiga konsekvenser, och man kan bara spekulera i vad de leder till på 1990-talet och efter år 2000. Vi är övertygade om att ett kreditgarantisystem i moderat tappning inte är bra, om man står för en social bostadspolitik.

Fru talman! Per Olof Håkansson drar utomordentligt långtgående slutsatser när det gäller denna reservation. Allt kan uppenbarligen inrymmas under rubriken hot mot den sociala bostadspolitiken. Här är det inte fråga om att förändra förutsättningarna för att få lån, utan det gäller att nå bästa möjliga rationella hantering av detta system. En väg i den riktningen kan man beträda, om man bifaller reservationen.
Fru talman! Nu avvisar Bertil Danielsson också möjligheterna att rationalisera inom bostadsverket och intar samma ståndpunkt som tidigare debattörer har gjort i denna debatt, nämligen att bostadsverket saknar förmåga att rationalisera. Det är en något märklig ståndpunkt.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 1982/83:33 om vissa datafrågor samt om anslag till statlig rationalisering och revision, m.m. innehåller sex reservationer. Jag kommer att beröra reservationerna 1, 2 och 6 och yrkar därför inledningsvis bifall till dessa. Den första reservationen handlar om datadelegationens fortsatta verksamhet, som mina medmotionärer och jag har framfört synpunkter på i motion 859. Föredragande statsrådet säger i budgetpropositionen, bilaga 2, att datadelegationens uppgifter minskat som följd av att civildepartementet tillskapats. Detta departement ges uppgifter av stor vikt för datapolitiken. Datadelegationen avses få nya direktiv, som preciserar dess arbetsuppgifter till vissa särskilda frågor inom datapolitikens område.

Enligt oss motionärer är de aviserade förändringarna av datadelegationens uppgifter av sådan betydelse att de bör föreläggas riksdagen och inte genomföras enbart genom en ändring av delegationens direktiv. Vi föreslår därför att regeringen lägger fram ett förslag till ändring av datadelegationens uppgifter, alternativt att den upphör helt. Majoriteten accepterar endast första delen i förslaget, medan reservanterna menar att om man nu skall pröva delegationens framtida verksamhet bör det ske förutsättningslöst. Således bör man inte utesluta alternativet nedläggning, vilket majoriteten gör. Enligt min uppfattning finns det inga givna och självklara uppgifter som datadelegationen skall lösa permanent. Enligt uppgift har delegationen just avslutat ett stort arbete om teknikupphandling, liksom den har lagt fram förslag till breddutbildning för allmänheten. Tiden bör alltså nu vara mogen för att utvärdera datadelegationens verksamhet, och en utvärdering skall alltid vara förutsättningslös. Det borde vara självklart för alla! Den andra reservationen behandlar generalplaner för statliga ADB system. Behovet av statliga generalplaner på detta område är mycket stort. Man kan utan vidare säga att en statlig strategi helt och hållet saknas. Jag har tidigare år fört fram de här idéerna om generalplaner, som jag uppfattar som mycket viktiga. Vad som sägs om statskontorets roll som samordnare av myndigheternas rationalisering, administrativa utveckling m.m. gäller naturligtvis bara den statliga sektorn. Statskontoret sysslar inte med administrativ rationalisering, datorisering och utveckling på nationell nivå. Det finns ingen instans eller myndighet som gör det i Sverige, vilket är beklagligt. Och det kan leda till att vi inte på rätt sätt utnyttjar våra resurser och därmed försitter möjligheter i framtiden. Vidare vill jag i detta sammanhang påpeka att det kommer att bli allt svårare att få ny teknik och nya system utifrån. Den internationella öppenhet som tidigare har funnits på det här området håller delvis på att förändras till sin motsats. Detta är bara ett argument, men ett viktigt sådant, för att en samordnande myndighet för alla samhällssektorer bör inrättas. Statskontoret riktar som sagt sin verksamhet endast mot den statliga sektorn. Det skall statskontoret göra i framtiden också, men på det nationella planet behövs en ny, samordnande myndighet i likhet med styrelsen för teknisk utveckling, STU, på den tekniska sidan. Det är anmärkningsvärt att en sådan myndighet saknas, eftersom det ”administrativa området” i dag sysselsätter betydligt fler personer i Sverige än det ”tekniska området”. Eftersom ingen annan myndighet har till uppgift att på nationell nivå stödja den administrativa utvecklingen har STU delvis tagit upp sådana frågor. Men STU:s intresse har —i och för sig i överensstämmelse med STU:s uppgift — närmast entydigt begränsats till att insaterna skall leda till ”tillverkning av tekniska prylar”. Den administrativa verksamhet där dessa prylar, t.ex. datorsystemdelar, skall användas har man visat ringa förståelse för. Insatserna behöver därför samordnas för att de effekter som eftersträvas med ADB-teknikens användning skall kunna uppnås. Dessa uppgifter bör alltså anförtros ett särskilt organ. Det kan ske genom att ett befintligt organ får vidgade och delvis nya arbetsuppgifter eller genom att ett nytt organ tillskapas. Många och avgörande skäl talar för att ett nytt organ bör bildas för de här avsedda uppgifterna. I reservation nr 6 till betänkandet begärs därför en översyn av gällande ordning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till reservationerna nr 1, 2 och 6.

Fru talman! Datadelegationen kom till 1980, som vi nyss hörde, och den har haft i uppgift att försöka få fram principer och riktlinjer för datapolitiken. Nu har föredragande statsrådet i årets budgetproposition aviserat att man skall komma med nya direktiv för delegationen. Vi har från folkpartiets sida funnit det vara litet märkligt, om de nya direktiven bara skulle komma från regeringen utan att riksdagen får möjlighet att pröva dem. Därför har också en majoritet i utskottet krävt att dessa direktiv går till riksdagen för prövning, så att vi får möjlighet att diskutera och eventuellt lägga fram ändringsförslag om hur det fortsatta arbetet i datadelegationen skall gå till. Mot denna bakgrund har vi från folkpartiets sida funnit att utskottets skrivning är acceptabel och har därmed godtagit den. Vi har från folkpartiet i en partimotion tagit upp den viktiga frågan om smådatorerna. Vi hävdar att datatekniken i ett liberalt samhälle skall styras, inte vara styrande. Den skall användas till att sprida makt och till att ge medborgarna bättre service och förbättrad information. Den skall öka allmänhetens insyn och kontroll över myndigheterna och den politiska beslutsprocessen. Nu står vi helt klart inför en generationsväxling i fråga om datorerna, från de stora systemen till smådatorer. Det har visat sig att de stora centrala datasystemen inte är riktigt så effektiva, i varje fall inte de effektivaste, om man jämför med de här mindre datorerna, och inte heller är de billigast per prestation. Om man däremot ser på smådatorernas förtjänster kan man konstatera att de är mindre sårbara och, vilket kanske är allra viktigast, ger sociala fördelar. De anställda som arbetar vid datorn har möjlighet att utnyttja den självständigt och känna till datorns arbetssätt, dra nytta av alla dess fördelar och inte bara slaviskt följa centralt givna mönster. En annan del av datasamhället gäller problemet hur kunden möter den nya tekniken. Många känner sig osäkra, för att inte säga oroliga, inför det omänskliga fenomenet datorn. Denna oro ökar kraftigt vid mötet med de stora systemen. Kunden uppfattar sig som utanför och tycker sig ha små möjligheter att kontrollera och rätta fel som finns upplagrade i datorn. Det går i och för sig att rätta, men det tar ofta lång tid, och det kan vara nödvändigt att gå via datainspektionen för att korrigera sådana här fel. Innan rättelsen blir utförd kan felet användas åtskilliga gånger och i olika sammanhang till stort men för den enskilde. Med de små datorerna kan rättelserutinerna bli enklare och snabbare. Förutsättningen är att personalen är välutbildad på rutinerna och ingriper direkt då fel uppstår. Vi reservanter finner mot denna bakgrund att det är angeläget att statskontorets rådgivning och upphandling av datorsystem inriktas på smådatorer. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5.

Fru talman! Det behövs samordning inom datapolitiken, men den är inte alltid så lätt att åstadkomma. Några av de förslag vi nu behandlar har nyligen berörts i anslutning till den av förra regeringen framlagda propositionen om socialpolitisk samordning. Frågorna återkommer också i anslutning till den nyligen framlagda propositionen om försäkringskassornas organisation, i varje fall delvis. Förra årets proposition om samordnad datapolitik var ett första försök att åstadkomma just en samordning. Underlaget för den propositionen var i viktiga delar utarbetad i datadelegationen, tillskapad 1980 efter riksdagens initiativ 1979. Eftersom jag hade nöjet att leda arbetet i delegationen från dess tillkomst och till i höstas, är jag naturligtvis särskilt intresserad av hur den nya regeringen använder detta instrument. Som redan har sagts här aviserade den nye civilministern i budgetpropositionen att man i någon form skulle trappa ner verksamheten inom datadelegationen. Han sade att denna skulle vara ett forum för åsiktsutbyte och informationsutbyte. I normalfallet gör ju regeringen vad den vill med organ av det här slaget, som formellt tillhör kommittéområdet, men frågan är om detta är något normalfall. När datadelegationen bildades angav riksdagen mycket klara utgångspunkter för verksamheten. Finansutskottet stod fadder för tilldragelsen och formulerade delegationens uppgift på följande, långtgående sätt: ”Delegationens huvuduppgift bör vara att bevaka utvecklingen av datoriseringen, främja kunskapsutvecklingen på området och föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll.” Delegationens sammansättning preciserades också. I delegationen skall ingå representanter för riksdagens partier, arbetsmarknadens parter, kommunförbunden m.fl. Genom sina direktiv blev datadelegationen ett övergripande, policyskapande organ. Risken är uppenbar att delegationen blir enbart en diskussionsklubb, om den inte får behålla en påtaglig funktion, t.ex. när det gäller att formulera förslag till åtgärder. Det nya civildepartementet i all ära, men det är bara ett av de departement inom regeringskansliet som hanterar datafrågor. Utan datadelegationen uppstår en sorts vakuum, och sektoriseringen förstärks. Enligt min uppfattning vore detta olyckligt, särskilt som det gäller ett område som kräver en helhetssyn tvärsöver sektorerna med möjlighet att i ett sammanhang se såväl datatekniken med dess möjligheter, tillämpning och användning som samhällskonsekvenserna — både de positiva och de negativa. Det är därför glädjande att finansutskottet har kunnat skapa en bred politisk enighet om att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om datadelegationens framtid. Därmed får vi möjlighet att öppet diskutera den frågan. Det är också positivt att moderaternas alternativa förslag, att datadelegationen skall upphöra, avstyrks av utskottsmajoriteten. Därmed klargör majoriteten redan nu att delegationen skall leva vidare. För mig är detta yrkande om avveckling något svårförståeligt. Vad är det egentligen som har hänt sedan 1979, som gjort datafrågorna mindre aktuella i samhällsutvecklingen? Det är ju tvärtom så att ett organ med de uppgifter datadelegationen fick av riksdagen 1979 behövs ännu mer än tidigare. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i denna del och avslag på moderata samlingspartiets reservation nr 1 till detta betänkande. I centerns partimotion 1670 har vi begärt att generalplaner skall upprättas för statliga ADB-system. Vi nämner särskilt RS-systemet inom skatteförvaltningen — som f. ö. varit föremål för en omfattande hearing i datadelegationens regi, återgiven i departementsstencil från budgetdepartementet, 1981:21 — de statliga redovisningsoch lönesystemen, System S och SLÖR, samt socialförsäkringens ADB-system, som bl.a. behandlats av den s.k. ALLFA-utredningen. har ingen annan uppfattning än motionärerna beträffande vikten av långsiktiga beslut när det gäller vidareutveckling av datasystemen m.m. Något annat hade onekligen varit sensationellt när det gäller de två partier som främst brukar sätta sin lit till politisk planering. Men i detta sammanhang nöjer man sig med planering genom myndigheternas försorg. Det politiska vill man inte vara med om. Är detta verkligen en genomtänkt ståndpunkt? Är avgörande frågor om de statliga administrativa systemens struktur frågor för förvaltning och byråkrati? Som politiker skall vi ta ansvar för människors integritet, systemens sårbarhet, effektivitet, funktion etc., men som det här läggs fram skulle vi inte kunna påverka systemens struktur och utformning annat än i samband med deras inrättande — vi får alltså något slags förstagångsinflytande. Alla som sysslat med den här sortens frågor vet att bindningarna är långsiktiga, att det i många fall rör sig om tioårsperspektiv. I dag ger den tekniska utvecklingen betydande möjligheter att välja systemstruktur, vilket Rolf Wirtén redan har varit inne på. Varför skall vi då som ansvariga politiker inte kunna använda ett instrument — generalplanen — för att göra detta i det politiska sammanhanget? Därmed vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Reservation 3 anger vilken inriktning vi vill ge åt generalplanerna för socialförsäkringens ADB-system, RS-systemet inom skatteförvaltningen, System S och SLÖR inom de statliga redovisningsoch lönesystemen. Vi anser att övervägande skäl talar för en decentralisering av dessa system. Därigenom kan kunskaper, påverkansmöjligheter och användarinflytande spridas. Vi kan minska sårbarheten i systemen. Vi får en jämnare fördelning av dataverksamheten, med gynnsamma arbetsmarknadseffekter som följd. I reservation nr 4 begär centern och folkpartiet en kartläggning av kostnaderna för olika produktionsfaktorer. Vi vet alla att dataoch elektronikutvecklingen har betydande verkningar på arbetsmarknaden. Ingen vet i förväg hur stora effekterna blir, och ingen vet ens i efterhand vad resultatet skulle ha blivit, om samhället inte vidtagit olika åtgärder eller försökt påverka utvecklingen. En viktig utgångspunkt som vi nämner i reservationen är emellertid att förändringar och omställningar måste ske under socialt acceptabla former. Då behöver vi också ett bra underlag för att kunna klara det kravet. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4. Sedan vill jag helt kort instämma i det som Rolf Wirtén sade om smådatorerna och som återfinns i reservation nr 5. Jag yrkar alltså också bifall till reservation nr 5.
Fru talman! Olof Johansson undrade om datafrågorna hade blivit mindre aktuella. Det har de naturligtvis inte blivit, Olof Johansson. De kommer att bli ännu mer aktuella i framtiden. Men frågan är om datadelegationens uppgifter i framtiden kommer att vara lika aktuella som de varit under senare tid. Om jag inte är fel underrättad har datadelegationen f. n. i mycket stor utsträckning slutfört sitt uppdrag. Man skall alltså nu skaffa fram nya direktiv och se vad datadelegationen skall syssla med i framtiden. Låt mig bara ta upp några punkter. 1. När det gäller arbetet med teknikupphandling lär datadelegationen i dagarna ha avslutat sitt uppdrag. 2. När det gäller breddutbildning till allmänheten lär datadelegationen ha lagt fram ett förslag eller ha ett sådant på gång. 3. De två utredningar som sysslar med datafrågor och som skall hålla kontakt med datadelegationen kommer att avsluta sitt arbete inom det närmaste halvåret, om jag förstått saken rätt. 4. En mycket viktig faktor att ta upp i detta sammanhang, Olof Johansson, är att civildepartementet har tillskapats. Dess uppgift kommer att bli att syssla med övergripande datafrågor och att ha ansvar för den statliga datapolitiken. Därför anser jag i likhet med reservanterna att man vid en prövning av datadelegationens framtida uppgifter inte skall utesluta den möjligheten att delegationen eventuellt kan nedläggas. Jag vill citera vad reservanterna säger på s. 10 i reservation nr 1 till betänkandet: ”Utskottet finner det naturligt att även alternativet nedläggning framdeles prövas på grundval av den utvärdering av delegationens verksamhet som förestår.” Det är inte sagt att datadelegationen skall nedläggas, Olof Johansson, men jag tycker att denna prövning skall ske helt öppet. I annat fall blir det ingen riktig prövning av delegationens verksamhet och uppgifter.
Fru talman! Jag är naturligtvis part i målet, eftersom jag arbetat rätt mycket i delegationen. Men jag tror att det är viktigt att återgå till vad riksdagens syfte var, då delegationen inrättades 1979. Jag citerade en del av det som sedan blev direktiven till delegationen och som återfanns i finansutskottets betänkande det året. Det var fråga om väldigt långtgående uppgifter. Sedan är det en självklarhet att man efter en viss tid skall utvärdera hur en delegation fungerar. Det ingick också i de tidigare direktiven att en utvärdering skall ske efter tre fyra år. Jag motsätter mig verkligen inte det, men jag menar att delegationen fortfarande har en uppgift alldeles oavsett civildepartementets tillkomst. En av delegationens viktiga uppgifter är att foga samman den politiska och den fackliga sfären på det här området. Vi vet alla att datautvecklingen inte går att styra från någon enstaka punkt i systemet utan att en styrning förutsätter många parters medverkan. En av grundtankarna bakom delegationens uppbyggnad var att olika parter skulle kunna komma till tals, få information, framlägga synpunkter och vara med i förslagsskapande verksamhet i det organet. Den uppgiften har verkligen inte minskat i angelägenhetsgrad under de gångna åren. Men nu finns det, som sagt, en bred majoritet bakom utskottets ställningstagande i den här delen, och jag har goda förhoppningar om att vi skall kunna nå en mera långsiktig lösning för datadelegationen, gärna baserad på en utvärdering.
Fru talman! Det är bra att Olof Johansson och jag är överens om att datadelegationens uppgifter behöver prövas. Det hade varit ännu bättre om vi hade varit överens om att den prövningen skulle vara förutsättningslös. Det är bara det reservanterna och jag har begärt.

Fru talman! Arne Gadd tog upp reservationen om datadelegationen och den förutsättningslösa utredningen om dess vara eller ej. Det är helt klart att behovet av en samordning var stort när datadelegationen tillskapades. Delegationen har fyllt en mycket viktig uppgift under de här åren, därom tror jag att alla som deltar i den här debatten kan vara överens. Nu är det emellertid så, Arne Gadd, att civildepartementet har inrättats, och där finns en möjlighet att samordna datapolitiken inom regeringen. Datapolitikens reella frågor kan lösas där. Därför tycker jag att det är något märkligt att majoriteten inte har varit med om att förutsättningslöst överväga frågan om datadelegationens situation, dvs. att man vill utesluta möjligheten att den skulle kunna nedläggas. Jag noterar detta med en viss förvåning när jag nu har hört vad Arne Gadd har sagt.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att inte skapa några missförstånd i den här debatten. Jag tycker att utskottet har funnit en bra, gemensam majoritetslinje. Den innebär att man avstyrker en motion med yrkande om att delegationens verksamhet skall upphöra. I den meningen kan ju den fortsatta prövningen inte bli förutsättningslös. Så långt har naturligtvis Rune Rydén räft. Jag tror inte heller att civilministern, det föredragande statsrådet, avsåg något sådant i budgetpropositionen, för han talar där om ”ett forum för åsiktsutbyte och informationsutbyte” som nödvändigt också framöver. Genom nya direktiv skulle regeringen precisera ”dess arbetsuppgifter till vissa särskilda frågor inom datapolitikens område”. Där finns egentligen också ett ställningstagande — precis som fallet är i utskottet, som jag uppfattar det — mot en nedläggning av delegationen. På den punkten är väl situationen ganska klar. Jag tror också att det är viktigt att den klarheten består. Vidare har jag genom att citera hur långtgående uppgifter delegationen fick direkt formulerade av riksdagen försökt dels motivera varför frågan skulle komma tillbaka, som vi är överens om, dels klargöra att dessa spörsmål minsann inte har förändrats till sin karaktär. Innebörden av det uttalande som gjordes var alltså att åtgärder föreslogs för att man skall kunna garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll. Visst kan man till ett visst departement tillägga funktionen att vara motor i detta maskineri. Men för att detta departement skall klara en sådan uppgift krävs en helt annan resurstillförsel än vad som hittills förekommit. Därtill kommer något som ligger vid sidan om den statliga sektorn. Föredragningsansvaret för inköp av ADB-utrustning och sådant kan naturligtvis utan problem hanteras inom civildepartementet, men kontakterna med de fackliga organisationerna samt med kommunoch landstingsförbunden kräver, som jag ser det, ett organ ungefär av datadelegationens typ. För att det skall kunna göras en ordentlig insats krävs dessutom att det har klart konkretiserade uppgifter.

Fru talman! Arne Gadd tog återigen upp datadelegationens uppgifter. Han framhåller att delegationen har uppgifter och underlag för en verksamhet fram till 1983/84, och så säger han, att när dessa arbetsuppgifter är slutförda kan man överväga om datadelegationen skall finnas kvar. Regeringen kan skicka förslaget på remiss och därefter återkomma till kammaren för ett beslut — då är det en förutsättningslös utredning. Men varför utesluter man under sådana förhållanden, fru talman, redan nu i betänkandet den möjligheten. Man stänger ju dörren, och därmed går det inte att i framtiden agera på det förutsättningslösa sätt som Arne Gadd här vill skissera. Jag kan mycket väl acceptera den modell som Arne Gadd presenterade, på det villkoret att man behandlar utredningen om datadelegationens framtida arbetsuppgifter helt förutsättningslöst. Låt mig också, fru talman, säga till Arne Gadd att den samordning av datapolitiken som jag förut talade om och som Arne Gadd i ett tidigare inlägg berörde är Arne Gadd och jag helt överens om. Men det är inte fråga om en planhushållning i den bemärkelse som Arne Gadd vill lägga in i det hela, utan det är fråga om att upprätta planer för att skapa möjlighet för de beslutande myndigheterna att följa utvecklingen på rätt sätt och ta vara på teknikens möjligheter att åstadkomma effektiv hushållning med resurserna i samhället.
Fru talman! Det är riktigt, som Arne Gadd har sagt, att en viktig del av datadelegationens primära uppgifter till att börja med var just att åstadkomma en utredningssamordning, eftersom vi hade en hel djungel av utredningar på området. Men faktum kvarstår att 1979 års uttalande av finansutskottet måste ha avsett någonting ganska långtgående — annars hade man inte skrivit så som man gjorde. Och jag har för min del tolkat ställningstagandet på det sättet att finansutskottet och senare kammaren uppfattade saken så, att datafrågorna har en speciell karaktär som inte faller in i det vanliga mönstret, inte heller när det gäller hantering sektorsvis, och därför krävs det ett ordentligt samordningsansvar när det gäller de här frågorna. Regeringskansliet kan naturligtvis tillföras resurser, så att man klarar detta. Men skall man ha med utanförstående parter — vilket är viktigt för helhetssynen — hamnar man förmodligen i en delegation, eller också måste man tillämpa någon annan speciell konstruktion. När det gäller planhushållningen kan jag kort instämma med Rune Rydén. Det är helt enkelt fråga om ett administrativt instrument för att hantera våra stora statliga centraliserade administrativa system i framtiden. Jag tycker det är litet konstigt att socialdemokraterna, och vpk också för den delen, så helhjärtat ställer upp på att detta — för att låna Arne Gadds ord — skall vara en byråkratisk planhushållning, dvs. att myndigheterna skall sköta om detta och inte vi politiker, som har det slutliga ansvaret. Har man sysslat något med dessa frågor i verkställande position vet man att det kan finnas ett mycket starkt revirtänkande, då det är fråga om att slå vakt om olika system inom skilda myndigheter, medan vi från politisk sida har ett ansvar att se till helheten och över revirgränserna. Dessutom är ju dessa frågor oerhört långsiktiga. När jag t.ex. sysslade med socialförsäkringens ADB-system fann jag att det inte är något som helst tvivel om att det krävs en tioårsplanering för att man skall kunna göra den omstrukturering av systemet som är nödvändig, om man inte även i fortsättningen vill ha ett starkt centraliserat system utan vill följa med under de förutsättningar som den tekniska utvecklingen skapar. Jag förstår då inte varför man från socialdemokratisk sida inte kan inse att den här motsättningen föreligger. Ni har ju följt detta på nära håll. Se på hur personalen i försäkringskassorna har reagerat kontra statskontoret eller riksförsäkringsverket! Det är vi politiker som måste ta ansvaret i en sådan situation. Jag skall inte gå djupare in på just den frågan, men det är ett bra exempel, och det exemplet får vi anledning att diskutera här i riksdagen längre fram, när frågan om försäkringskassornas organisation kommer upp på nytt.

Fru talman! Jag vill helt kort instämma i den senaste deklarationen. Det är inte där som det finns spänningar i synsättet. Jag välkomnar att vi har kunnat skriva oss samman, så att frågan kommer tillbaka hit för öppen diskussion. Det var inte lika självklart i det ursprungliga förslaget — det finner man om man läser budgetpropositionen. Jag vill vidare säga att datadelegationen tog fram en rapport, som i sin tur låg till grund för den proposition om samordnad datapolitik som därefter öppet diskuterades här. Delegationen var alltså ett mycket viktigt beredningsorgan när det gällde att lägga den första plattformen för en samordnad datapolitik. Jag tror att det var en fördel att man i det skedet förankrade förslaget hos olika organ och organisationer i det svenska samhället. Men låt oss, som sagt, inte träta om framtiden. Vi får återkomma till de här frågorna i olika sammanhang och då lägga fast hur den framtida politiken skall se ut.

Fru talman! Jag skall tala litet om reservation 1 i finansutskottets betänkande 35, som rör utbetalningar av statliga bidrag till organisationerna. Obalansen i den svenska ekonomin har tvingat oss till hård budgetprövning på alla områden. Det gäller också bidragen till Folkrörelsesverige. Vi vet alla vad de frivilliga organisationerna har betytt för utvecklingen i Sverige. De har inte minst haft en stor betydelse för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Trots medvetenheten om vilka värden som står på spel har vi i folkpartiet liksom också de socialistiska partierna accepterat att inte de frivilliga organisationerna får full kostnadsersättning. Anslaget räknas upp med endast 3 96 samtidigt som inflationen för innevarande år beräknas överstiga 10 96. Det är således en hård realbesparing. Men när regeringen går ännu längre och vill ändra utbetalningsterminerna säger vi nej. Att bidragen hittills har utbetalats vid ett enda tillfälle har inte varit någon slump. Den här betalningsprocessen har införts mycket medvetet, som ett stöd till organisationerna. Det har varit till stor hjälp för att klara deras likviditet. Betalningsströmmarna in till organisationerna från olika anslagsmyndigheter och andra som har försett dem med resurser har varit ganska ojämna. Denna årliga utbetalning av statsbidrag har då varit en viktig resurs i likviditetshänseende. Ändrar man det kan det tvinga många organisationer attlåna för att klara sin likviditet. Flera av dem saknar fasta tillgångar och får därför svårt att få lån. Vi menar att staten härigenom förorsakar mycket negativa effekter i Folkrörelsesverige, och det i ett läge då vi snarare skulle behöva stödja folkrörelserna, eftersom det i ekonomiskt kärva tider är viktigt att lita till idealiteten. Det är inte några små summor det här rör sig om. Om man ser på helheten kan effekten uppskattas till ungefär 10 milj.kr., som försvinner bort från organisationerna. Det kan delas upp på de olika sektorerna. För idrotten rör det sig om 5 miljoner. Om man tittar ut över Ungdomssverige i dag kan man konstatera att det fortfarande är så att organisationerna har ett ordentligt grepp om ungdomen. I åldrarna 7-25 år är 60 76 medlemmar i minst en organisation. Det totala antalet medlemmar i de 63 statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna var den sista december 1981 — den senaste statistik jag har hittat — 1120 780 personer i åldrarna 7-25 år. Medlemstalet var då sjunkande, och det är allvarligt. Medlemsantalet minskade med ungefär 5 70 om året. Mest bekymmersam ser situationen ut bland de ideologiska föreningarna, som kämpar med betydande svårigheter. Av 18-åringarna hade exempelvis de religiösa föreningarna endast 4 96 som medlemmar, och nykterhetsföreningarna endast 1 90. De politiska föreningarna hade 5 96 av 18-åringarna som medlemmar. Fru talman! Jag tycker inte utvecklingen är så bra att staten skall dra undan stödet att ge organisationerna en likviditetsresurs genom att betala ut pengarna vid ett och samma tillfälle, vilket i ränteinkomster betyder en ökad resurs på 10 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i finansutskottets betänkande. Om reservation 2, som Rolf Rämgård senare kommer att tala mer om, vill jag bara mycket kortfattat säga att vi från folkpartiets sida har tyckt att staten måste medverka till att skapa rationella och bekväma betalningsrutiner i samhället. Förutsättningarna härför är att man har en fri konkurrens mellan olika institutioner och betalningsformer. Så är det inte i dag, fru talman! Därför menar vi reservanter att formella och praktiska hinder för en sådan konkurrens snarast möjligt bör undanröjas, med andra ord att postgirot och PK-banken inte skall ha den särställning som de har på kreditmarknaden. Därför yrkar jag bifall också till reservation 2.

Fru talman! Jag skall tala för reservationerna 2 och 3 i finansutskottets betänkande 35. Dessa reservationer bygger i stor utsträckning på vår motion 534, som samtliga moderata ledamöter i finansutskottet med Lars Tobisson som första namn har undertecknat. Som Rolf Wirtén framhöll är alla intresserade av snabba och smidiga betalningsformer. De är mycket viktiga för allmänheten och näringslivet. Ingen förnekar att både posten och bankväsendet på senare tid har genomfört betydande förenklingar och även förbättringar i servicen. Men denna strävan mot rationellare betalningsformer hämmas ändå av att statens betalningsrutiner på många områden fortfarande är ganska otidsenliga. Vår uppfattning är att betalningssystemet skall fungera så praktiskt som möjligt. Den grundläggande förutsättningen är enligt vår principiella uppfattning att det skall förekomma fri konkurrens mellan olika institutioner och betalningsformer. Det är också mest praktiskt. Därför anser vi det fel av staten att favorisera postgirot eller någon annan särskild bank, när det finns likvärdiga bankrutiner att tillgå på annat håll. Vi menar således att kvardröjande rester av postgirots och PK-bankens monopolställning när det gäller statliga betalningar bör upphöra. I sitt betänkande skriver utskottet att en konkurrens inom betalningsförmedlingen kan vara positiv. Vi hävdar bestämt att den är positiv och är till nytta för samtliga medborgare. Utskottet anser vidare att ”såväl ur samhällsekonomisk synvinkel som i servicehänseende är den nuvarande infrastrukturen på betalningsmedelsområdet och de väl utvecklade bankrutiner som postverket svarar för en viktig förutsättning för en väl fungerande samhällsservice”. Därför avstyrker beklagligtvis utskottsmajoriteten yrkande 1 i motion 534. Vi vill vidare att enklare inbetalningar, exempelvis arbetsgivaravgifter och mervärdesavgifter, skall kunna göras på såväl bank som post. Likaså anser vi att överskjutande skatt skall kunna lösas in både på posten och på banken. Utsändningen av betalningarna sker nu via posten, och det påpekar vi är en omväg som förorsakar extrakostnader för statsverket och onödiga ränteförluster för betalningsmottagare. Vi anser att den skattskyldige, genom att på sin deklaration ange postgiroeller bankgironummer, direkt kan få in sin eventuellt överskjutande skatt på något av dessa konton. Det vore en avsevärd förenkling. Vi har utskottsmajoriteten med oss när vi säger att det i fråga om överföringar till statsverket via checkräkning synes finnas möjligheter till betydande räntevinster genom en snabbare hantering. Man påpekar dock att postverkets ekonomi är föremål för en översyn inom regeringskansliet. Frågan om konsekvenserna av en minskad handhavandetid inom postgirot för statliga inbetalningar kommer också att prövas i detta sammanhang. Vi har ändå velat göra kammaren uppmärksam på dessa förhållanden i syfte att få till stånd en snabbare anpassning till ett nytt system i avvaktan på resultatet av denna översyn. Vad slutligen gäller statens kassahållning påpekar vi att det f. n. tar fyra dagar innan en inbetalning från ett företag eller en privatperson till en statlig myndighet når sin slutstation. Det gäller statsverkets checkräkning i riksbanken. Detta påverkar naturligtvis statsskuldens storlek och den därav uppkommande räntebelastningen. Beräkningar som har gjorts av den statliga utredningen Rationellare girohantering visar att statsverkets behov av kort upplåning skulle kunna minska med innemot 5 miljarder kronor, om betalningar från statliga verk och myndigheter fick gå direkt till riksbanken utan omvägen via postgirot. Räntekostnaderna på statsskulden skulle då faktiskt kunna minska med inte mindre än ca 750 milj.kr. Denna besparing skulle kunna uppnås om postverket ålades att inleverera inkommande likvider via postgirot direkt till statsverket och myndighetens checkräkning i riksbanken. På motsvarande sätt skulle utbetalningar kunna ske genom att erforderliga belopp utbetalningsdagen drogs direkt från myndighetens konto i riksbanken. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 till finansutskottets betänkande nr 35.

Fru talman! I finansutskottets betänkande nr 35 behandlas bl.a. två partimotioner från centern, vilka tar upp frågan om betalningsrutinerna, inte minst reglerna för utbetalning av statliga bidrag till organisationer. I likhet med Rolf Wirtén vill jag något kommentera den reservation som vi har fogat till betänkandet. När det gäller reglerna för utbetalning av statliga bidrag anför föredragande statsrådet i budgetpropositionen att man avser att senarelägga dessa utbetalningar till den tidpunkt under budgetåret då de olika bidragen förbrukas, dvs. man skulle utbetala dem i terminer. Såsom skäl anförs att man skall få en jämnare fördelning över året av statens upplåningsbehov. I propositionen anges att i normalfallet antalet utbetalningstillfällen bör uppgå till fyra per år men att man för de större utbetalningarna skulle kunna få tätare utbetalningar. Jag vill betona att även vi motionärer och reservanter slår vakt om att statsutgifterna hålls tillbaka. Men man får i samma andetag lov att se på konsekvenserna av de olika förslagen. I detta fall vill regeringen hålla inne utbetalningarna till organisationer och föreningar inom de ideella folkrörelserna, bl.a. ungdomsorganisationerna, handikapporganisationerna, idrottsorganisationerna, folkbildningsorganisationerna, de religiösa organisationerna samt nykterhetsorganisationerna. I en kärv ekonomi, som vi har haft under många år och som vi kommer att få leva med under åtskilliga år av 1980 och 1990-talen, kommer bidrag till dessa organisationer att få endast begränsad omfattning. De senaste budgetåren har påslaget beräknats till omkring 3 26, alltså en real minskning. Att samtidigt dra undan de eventuella ränteinkomster som man kan tillgodogöra sig genom att man får disponera stora delar av det totala anslaget kommer att ytterligare undergräva organisationernas ekonomi, i synnerhet om man i sin budgetuppläggning har räknat med dessa ränteinkomster. På något sätt tycker jag att man i detta fall silar mygg och sväljer kameler. Man underlåter att ta sig an dessa systemförändringar, som ju verkligen ger någonting i statsbudgeten. Det är ytterst angeläget att föreningslivet och folkrörelserifå får en ökad betydelse också i en kärv ekonomi. Det är angeläget att dessa tar över, förvaltar och driver anläggningar och verksamheter, som i dag många gånger belastar kommunernas ekonomi. Det blir mycket billigare, om en förening bedriver fritidsverksamhet på olika områden än om kommunala organ gör det. Dessutom får man, tror jag, en större hemkänsla i samband med verksamheten. Då fordras det emellertid också att vi alla inom samhällets olika organ ser till, att vi stimulerar folkrörelserna att ta det ökade ansvaret. Det behövs både moraliska och ekonomiska stimulanser för detta. Jag kan nämna — som Rolf Wirtén gjorde tidigare — att för idrottsrörelsen rör det sig i alla fall om ca S milj.kr. som faller bort, om man får en tätare utbetalningsrutin. Drar man in på ett område —i det här fallet från det svenska föreningslivet —- kommer det att slå sjufaldigt tillbaka, det är jag övertygad om. Vi måste i stället underlätta för föreningar och organisationer att verka i samhället även i en ekonomiskt mycket kärv tid. När det sedan gäller postgirots och PK-bankens särställning, som berörs i reservation 2, i fråga om statens inoch utbetalningar anser vi reservanter att staten måste medverka till att skapa rationella och bekväma betalningsrutiner i samhället. Genom att staten för sina betalningar endast anlitar postgirot saknas en av förutsättningarna för att låta olika betalningsrutiner konkurrera på lika villkor med varandra. Enligt vår mening borde denna typ av banktjänster upphandlas på samma villkor som övriga tjänster av statsförvaltningen, dvs. i enlighet med upphandlingsförordningens krav på affärsmässighet. Särskilt för de enskilda människorna är det viktigt att man får välja på vilket sätt man skall betala in eller få ut pengar. Med den teknik och den uppläggning av arbetet som bankväsendet har i dag kan banken betala in och betala ut pengar också åt den enskilda individen, och det gör att man vill välja på vilket område de här servicen skall ges. Därför är det så väsentligt att vi får valfrihet när det gäller dessa rutiner både för den enskilde och för .samhället i stort. Från utskottsmajoritetens sida åberopar man att det här skulle innebära någon form av diskriminering av de små postkontoren. Det är egentligen en form av utpressning, för det är ju inte fråga om att man inte skall upprätthålla service även på landsbygden, om man låter banker och post få samma villkor när det gäller betalningsrutinerna. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! De frågor som behandlas i finansutskottets betänkande 35 gäller olika aspekter av den statliga kassahållningen. Den har varit ett mycket försummat område inom den statliga sektorn. Staten har varit generös med skattekrediter och utbetalat medel efter mottagarnas önskemål, vilket gjort att mottagarna har fått de ränteinkomster som staten egentligen så väl hade behövt. Man har nu från statens sida börjat uppmärksamma dessa frågor. Man har förkortat kredittiderna för vissa skatter, t.ex. importmoris och B-skatter. Utredningsförslag ligger om att förkorta kredittiderna för vissa indirekta skatter. I årets budgetproposition anmäls att en översifn skall göras av reglerna för utbetalning av olika bidrag. Genom dessa förslag till åtgärder kommer statens räntekostnader att minska. Dessutom får åtgärderna i vissa fall engångseffekter som avsevärt förbättrar statens budgetsaldo. Det är alltså åtgärder vilkas resultat vi alla bör välkomna. Baksidan av slanten — här gäller det verkligen att vända på slantarna — är att samtidigt som statens likviditet förbättras minskar företagens, vissa bidragsmottagande organisationers och vissa enskildas likviditet. Det här har man opponerat sig mot. Det gäller i synnerhet förre kulturministern Jan-Erik Wikström. Han säger att den föreslagna omläggningen av bidragsutbetalningarna får så avsevärda negativa effekter att han för säkerhets skull motionerat om samma sak två gånger med bara några dagars mellanrum. Att partibrodern och förre budgetministern Rolf Wirtén så sent som för ett år sedan aviserade en översyn av betalningsreglerna tycks ha gått Jan-Erik Wikström helt förbi. Enligt utskottsmajoritetens mening kan inte organisationerna generellt undantas från de åtgärder som måste vidtas för att statsfinanserna skall kunna saneras. Det bör dessutom uppmärksammas att det inte är så, att man tar bidrag från organisationerna. Man avser endast att betala ut bidragen i flera portioner och i den takt som organisationerna kommer att behöva dem. Det kan inte vara rimligt att organisationerna för sin verksamhet dessutom skall ha tillgång till ränteinkomster på bidragen. Själva övergången kan givetvis skapa problem. Det har utskottet uttryckt förståelse för. En viss övergångstid kan därför vara motiverad. Men generella undantag skall aldrig kunna uppfattas som något som är rättvist gentemot andra grupper. Utskottet konstaterar att en förutsättning för att mottagarna skall kunna acceptera och förstå betydelsen av de föreslagna åtgärderna är att åtgärderna får en enhetlig utformning med generella regler. I betänkandet behandlas en del motioner. I motion 534, som bildar underlag för reservation 2, vill motionärerna avskaffa postgirot och PK-bankens särställning för att undanröja hindren för mera rationella och bekväma betalningsrutiner i samhället. Frågan är om det verkligen skulle bli tal om en konkurrens som ledde till fördelar i fråga om service för den stora allmänheten. Postverket saknar de konkurrensfördelar som bankerna har, och bankerna skulle ta hand om godbitarna från sina kunder. Posten, som har myndighetsfunktion, har att svara för en rikstäckande service åt allmänheten och skulle genom ett undantagande av lönsamma bitar få svårigheter att upprätthålla sin service. Det kunde få till följd indragningar av postkontor på mindre orter och i förorter samt indragningar när det gäller lantbrevbärarservicen. Staten måste — liksom de stora företagen av eget intresse anlitar bank, där de också kan vara delägare — ha rätt att använda postgirot och PK-banken för inbetalningar till staten samt för utbetalningar från staten. Det har påståtts att statliga betalningsrutiner skulle vara otidsenliga på många områden, men det kan tillbakavisas. Det är bara att peka på den kraftiga tillväxt som postverkets betalningsförmedling genomgått. Det är ett resultat av att verket fortlöpande anammat ny teknik för att tillgodose behovet av nya tjänster. Dessutom har det påståtts att ränteförluster görs för företagen.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
Fru talman! Det är riktigt att vi i folkpartiet känner väldigt starkt för att den ideella verksamheten i Sverige på olika sätt stöttas. Det är väl den strävan som har resulterat i att Jan-Erik Wikström står bakom ett par motioner, vilka syftar till att man underlåter att slå till ytterligare mot Folkrörelsesverige — alltså utöver den reala besparingen på 7-8 90 i statsbidragsgivning. Den besparingen är betydelsefull. Naturligtvis är det rimligt att organisationerna, liksom andra sektorer i samhället, får finna sig i att leva under knapphetens stjärna. Men att gå ännu längre — så att följden blir stora likviditetsproblem — har vi ansett vara felaktigt. Man går då ett steg för långt. Det innebär inte, Per-Axel Nilsson, att jag har ändrat uppfattning från den tidpunkt då jag satt i budgetdepartementet och försökte få en snabbare betalningsrutin i fråga om statsverkets resurser. Det gäller momsen, som Per-Axel Nilsson nämnde, och mycket annat som vi hade uppe till prövning och där åtgärder delvis redan har vidtagits. Vi menar att detta är en riktig åtgärd. Men man måste också vara beredd att göra undantag där det finns sakliga skäl att göra det. För organisationernas bästa har vi tyckt att detta är ett rimligt undantag som bör göras av riksdagen.
Fru talman! Per-Axel Nilsson kom in på att även den borgerliga regeringen skulle göra en översyn av betalningsrutinerna och terminsbetalningarna. Det är riktigt att de frågorna var uppe. I likhet med Rolf Wirtén, som hade ansvaret för budgetarbetet, kan jag vitsorda att även organisationerna var med i diskussionen — det är väl ingen hemlighet. Menislutskedet ansåg vi att folkrörelserna och de ideella organisationerna hade ett så stort ansvar i ett ekonomiskt trängt läge att det inte fanns någon möjlighet att ytterligare beskära deras handlingsutrymme ekonomiskt när vi hade begränsat anslagsökningen till 3 20.

Vi diskuterade alltså och kom fram till den här slutsatsen. Och även den nuvarande regeringen borde komma fram till denna slutsats i det här avseendet, för att bibehålla stimulansen och få organisationerna och Nr 124 föreningslivet med sig på att ta över en del av samhällsansvaret. liga frågor

Fru talman! Till lagutskottets betänkande nr 24 om vissa familjerättsliga frågor har fogats tre moderatreservationer. De har alla det gemensamt att de syftar till att öka försäkringskassornas möjlighet att få in utestående fordringar — i varje fall en större andel än f.n. — avseende utbetalda bidragsförskott och att över huvud taget bevaka det allmännas intresse på detta område, till gagn för en hårt ansträngd statskassa. I reservation nr 1 yrkar vi på en förlängning av preskriptionstiden från f. n. tre år till fem år när det gäller försäkringskassornas fordran på utestående underhållsbidrag. Vi anser att det bör vara möjligt att införa en sådan förlängning utan att man eftersätter de sociala hänsyn som måste tas och att det bör kunna medföra en effektivare indrivning. I reservation nr 2 yrkar vi att införsel av fordran på underhållsbidrag skall kunna ske på alla ersättningar som har en kompensationsnivå som ungefärligen motsvarar sjukpenningens. Detta anser vi vara rimligt, eftersom sjukpenning får tas i anspråk vid införsel för fordran på underhållsbidrag. Det finns när det gäller införsel enligt vår mening inga sakskäl till åtskillnad mellan ersättningar som utgår med i stort sett lika belopp. I den tredje reservationen vill vi ge försäkringskassorna rätt att själva föra talan i mål om underhållsbidrag för barn. Det gäller i fall där underhållet ligger under nivån för bidragsförskott. I sådana fall har vårdnadshavaren — även om förhållandena skulle medge det — kanske inte intresse av att underhållsbidraget höjs, varigenom försäkringskassorna, och ytterst statskassan, belastas i onödan. Vi finner inte detta rimligt. Emot våra förslag i reservationerna kan naturligtvis anföras en mängd skäl. Det har gjorts i utskottsbetänkandet av majoriteten, och det gjordes i riksdagsdebatten den 14 april förra året, när en del av dessa frågor behandlades. Vid behandlingen i april 1982 anfördes mot våra besparingar bl.a. att det pågår en utredning som inte bör föregripas, och utskottsmajoriteten säger detsamma även nu. Jag vill hävda att den svenska samhällsekonomin faktiskt nu är sådan att vi inte år efter år med hänvisning till utredningar kan avslå förslag om nödvändiga besparingar. Man kan naturligtvis åberopa sociala skäl mot besparingsförslag. Men det mest sociala, herr talman, är att spara och göra det målmedvetet — därigenom lägger vi grunden till en stark ekonomi till gagn för dem som bäst behöver det, dvs. de svaga i samhället. Jag yrkar, herr talman, bifall till de moderata reservationerna 1-3 i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Kjell Johansson och jag har i motion 1220 tagit upp frågan om fastställande av underhållsbidrag. Vi anser att i vissa fall ett betydande dubbelarbete sker vid fastställandet och att även rättssäkerheten kan vara hotad. Det underhållsbidrag som den förälder vilken inte har vårdnaden om sitt barn skall betala prövas av domstol, dvs. man prövar bidragsförmågan. Om en förälder inte kan betala sitt underhållsbidrag kan bidragsförskott utgå. Alla frågor om bidragsförskott prövas av försäkringskassan. Försäkringskassan tvingar oftast den familj som söker bidragsförskott att gå till domstol — man vill ha en dom på den underhållsskyldiges förmåga att utge bidrag. När parterna har fått sin dom går de tillbaka till försäkringskassan. I princip skall försäkringskassan följa domstolens ställningstagande, men det finns ett undantag. I lagen om bidragsförskott 4§ fjärde stycket står det: ”Om det underhållsbidrag om har blivit fastställt uppenbarligen understiger vad den underhållsskyldige bör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsförskott -—- med högre belopp än underhållsbidraget.” Denna regel uppfattar vissa försäkringskassor så att de så att säga överprövar tingsrättens domar, de gör en egen prövning. Det händer alltså att de, trots att domstolen fastställt ett visst underhållsbidrag, ej lämnar liga frågor bidragsförskott eller lämnar ett reducerat bidragsförskott. Eftersom vi motionärer anser att detta, som jag sade inledningsvis, betyder dubbelarbete, vilket i sin tur betyder ökade kostnader och kan innebära att människor kommer i kläm, tycker vi att det är oacceptabelt. Vi tycker inte att det, som utskottet anför, löser problemen. Jag yrkar därför bifall till motion 1220.

Herr talman! De bägge föregående talarna har berört de regler vi har för fastställande av underhållsbidrag och bidragsförskott och utbetalande av dessa pengar. Jag skall också i mitt inlägg koncentrera mig på de reservationer som rör dessa frågor. Låt mig allra först få säga att de system som vi har i detta land för att fastställa underhållsbidrag och bidragsförskott naturligtvis är mycket viktiga delar av lagstiftningen i föräldrabalken och giftermålsbalken, och det är lagstiftning som har betytt och betyder väldigt mycket för alla berörda människor. Riksdagen beslutade redan 1978 på förslag av lagutskottet om nya regler när det gäller att fastställa underhållsbidrag. Huvudpunkterna i de reglerna var att förenkla systemet men också att lätta på försörjningsbördan för de underhållsskyldiga. Den underhållsskyldige skulle för egen del få behålla ett särskilt belopp, som kallas förbehållsbelopp. Denna reform innebar en betydande modernisering av tidigare gällande regler. Men jag skall naturligtvis säga och framhålla att ingen reform är så bra att den inte kan göras bättre. Och dessa regler anser jag behöver ses över i takt med den utveckling som sker i samhället f. ö. Alla vi ledamöter i denna kammare kan nu också konstatera att olika regeringar har gett uppdrag till ensamförälderkommittén att utreda hela detta system. Lagutskottet framhåller också att ensamförälderkommittén kommer att lägga fram sitt slutbetänkande sommaren 1983. Det är ingen hemlighet att vi från lagutskottets sida med förväntan och spänning ser fram emot dessa förslag, och vi skall naturligtvis diskutera dem för att finna bästa tänkbara konstruktion av reglerna för framtiden. Men trots detta återkommer moderaterna i år med motioner i frågan. Förslagen innebär ingrepp i systemet och omedelbara lagändringar redan från den 1 juli 1983. Moderaterna brukar ju framhålla att vi har alldeles för många nya lagar här i landet och att det gjorts alldeles för många lagändringar. Likaså brukar de framhålla att en avsevärd tid bör förflyta från det att riksdagen beslutar till dess att reformerna träder i kraft. I det här fallet har moderaterna tydligen ansett ändringarna vara så nödvändiga att de bortser från sina huvudprinciper och föreslår omedelbara förändringar. En annan reflexion man gör över motionerna är att syftet tydligen enbart är att spara pengar till statskassan. Det syftet är vällovligt, men när det gäller sådana här reformer får man inte glömma bort att göra avvägningar mellan rationaliseringarnas effekter för berörda människor och den sociala tryggheten. Här tycker jag nog att moderaterna alltför ensidigt har sett till det förstnämnda, att få in mera pengar till statskassan. Eftersom ett samlat förslag från en utredningskommitté kommer att läggas fram så snart som kommande sommar, anser utskottsmajoriteten att det är mycket klok politik att avvakta dessa förslag för att kunna göra en helhetsbedömning. Från utskottsmajoritetens sida skall vi, som jag redan framhållit, på ett konstruktivt sätt delta i den debatt som då blir aktuell, men vi vill inte i dag förorda att vi skall ta bort en enskild pusselbit från hela systemet och ändra på detta utan att veta vilka konsekvenser detta skulle få. Likaså anser utskottsmajoriteten att den fråga som Kerstin Ekman m.fl. tagit upp och som gäller kompetensfördelningen mellan tingsrätt och försäkringskassa hör till systemet i dess helhet. Även detta bör därför tas med i helhetsbedömningen. Herr talman! Med dessa motiveringar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag tycker att vice ordföranden i lagutskottet något lättvindigt viftar bort de ekonomiska skälen för att redan nu genomföra besparingar. Jag är helt medveten om att ensamförälderkommittén skall lägga fram förslag, men inom moderata samlingspartiet menar vi att vårt budgetläge är sådant att vi behöver se över hela fältet och redan nu göra de besparingar som går att göra.

Herr talman! Syftet är, som jag sade, vällovligt. Men det finns en aspekt som jag anser att vi i dag inte riktigt kan bedöma och som motionärerna inte heller har berört i sina motioner, nämligen betalningsförmågan hos de underhållsskyldiga när det gäller att betala äldre, förfallna bidragsförskott. Är det så säkert att staten får in så stora belopp genom den här ändringen? Vad innebär det för de enskilda människorna, om vi nu lägger ytterligare en tung börda på just denna drabbade grupp? Jag tror att det även från denna utgångspunkt är klokt att vänta något.